Fru talman! Edward Riedl menar att handelsbolag och kommanditbolag hamnat i kläm när de ekonomiska krisstöden har tagits fram. Edward Riedl har därför frågat finansministern om hon delar denna problembild och dess allvar, och hur ministern i så fall vill lösa detta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Fru talman! Det är en väldigt ansträngande situation för landets företagare att driva sin verksamhet under de svåra omständigheter som den pågående pandemin har gett upphov till, särskilt när man driver en verksamhet där människor ska ha med människor att göra. Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin. Omställningsstöd baserat på minskad omsättning, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa branscher, utökad avsättning till periodiseringsfond, tillfälligt sänkta egenavgifter och anstånd med skatteinbetalningar är stödåtgärder som handelsbolag och delägare i handelsbolag har kunnat ta del av. Handelsbolag kan liksom alla andra företagsformer söka dessa stöd. Den tredje vanligaste juridiska formen bland sökande av omställningsstöd var just handelsbolag. Cirka 1 000 handelsbolag ansökte om omställningsstöd för mars och april, vilket utgör 6 procent av alla handelsbolag som har minst 250 000 kronor i omsättning och är registrerade för F-skatt. Inga företagsformer är uteslutna från stödet vid korttidsarbete, men i likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte kan få stöd för korttidsarbete. Har handelsbolaget anställda kan dock de anställda omfattas av stödet. Därför har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslagit ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet till handelsbolag kommer att utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen kommer i närtid att återkomma med den detaljerade utformningen.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Denna interpellation är i någon bemärkelse överspelad - tack och lov, kan jag säga. Jag återkommer till det. Den 17 november lade vi moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, fram ett utskottsinitiativ i finansutskottet med syfte att få fram ett krisstöd till handelsbolag och kommanditbolag som ännu inte fått samma krisstöd som andra företagsformer. Jag skrev denna interpellation till ministern, eftersom jag vet att regeringen under denna kris jobbat väldigt långsamt med de tidigare krisstöden. När Moderaterna har lagt fram förslag har regeringen jobbat mycket långsamt. Därför var detta ett sätt att direkt sätta tryck i frågan. Den 17 juni presenterade Moderaterna ett förslag med stöd till de enskilda näringsidkarna. Strax därefter gav en enig riksdag denna regering i uppdrag att mycket skyndsamt återkomma med ett stöd för de enskilda näringsidkarna. Fru talman! Denna regering valde dessvärre att gå på semester. Det var först i augusti, efter flera påstötningar från Moderaterna, som vi till slut konstaterade att vi, om regeringen inte vill delta i arbetet, skulle göra detta direkt i Sveriges riksdag. Då kom regeringen tillbaka och gjorde sitt jobb, det vill säga att göra det som denna riksdag har sagt att regeringen borde göra. Detta gjorde regeringen högst motvilligt, som jag kan tolka det. När denna lagstiftning togs fram - det är därför som jag rekapitulerar på detta sätt - var det åtminstone en av remissinstanserna som konstaterade att både handelsbolagen och kommanditbolagen även med denna lagstiftning riskerar att hamna utanför. Regeringen lade trots detta fram det lagförslag som sedan kom på bordet, gällande de enskilda näringsidkarna, utifrån det som riksdagen hade beställt. Då lade vi tillsammans med Kristdemokraterna, som jag beskrev från början, fram ett utskottsinitiativ i finansutskottet. En vecka senare, den 26 november, gick regeringen ut och sa att man kunde tänka sig att göra detta. Det var ju bra. Men min interpellation skrevs i detta vakuum. I vetskapen om att det tog nästan tio månader från att pandemin började tills de enskilda näringsidkarna fick sina stöd valde vi att vara lite proaktiva. Därav denna debatt i dag. Min fråga var om ministern delar problembilden och allvaret. Jag kan konstatera att regeringen har gjort det, eftersom man gick oss till mötes i detta. Fru talman! Ministern skriver i sitt svar: "Därför har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslagit ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare." Fru talman! Inte var det väl regeringen som tog fram förslaget till detta stöd? Man kan nästa tolka det så när man läser detta. Det var snarare så att regeringen och samarbetspartierna gick med på det utskottsinitiativ som lades fram i finansutskottet. Det viktiga är att stödet nu kommer att komma på plats. Frågan är egentligen avgjord. Men skulle ministern åtminstone kunna svara på min fråga? Är det verkligen ministerns uppfattning att det var regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som tog initiativ till detta stöd?
Fru talman! Utan tvivel har vi sedan i början av mars befunnit oss i en mycket besvärlig situation - besvärlig och dödlig. Vi har sett att ett stort antal människor har fått sätta livet till i denna pandemi efter att ha drabbats av ett virus som spreds över världen och också i vårt land. Tusentals människor har mist livet på grund av detta. Vi har hundratusentals människor som har drabbats, varav en hel del också har behövt sjukhusvård. Fru talman! Utöver det mänskliga lidandet och den sorg som många anhöriga har drabbats av efter att älskade har gått bort har vi sett en mycket stor påverkan på jobb, sysselsättning och företagande i vårt land. Vi har sett konkurser, och vi har sett ytterligare tiotusentals - ja, uppemot hundra tusen - människor bli arbetslösa. Detta är en kris som ingen av oss har sett tidigare. Vi har haft finansiella kriser, sysselsättningskriser med mera, men den bredd och det djup som den här krisen har drabbat inte bara Sverige utan i princip hela världen med har nog ingen av oss någonsin sett. Mot den bakgrunden, fru talman, har denna regering från första stund jobbat intensivt. Vi kommer att fortsätta göra det inte bara för att möta hotet mot liv och stävja smittan så att människor inte behöver lida i onödan utan naturligtvis också för att mildra effekterna för jobb och företagande i vårt land. Det har inneburit att vi under de senaste nio månaderna har lagt fram över dussinet tilläggsbudgetar, på ett sätt som ingen regering någonsin har gjort tidigare. Vi har lagt fram stödåtgärder till en omfattning av flera hundra miljarder av skattebetalarnas pengar, fru talman. De pengarna har vi tillgängliggjort just för att se till att så långt det är möjligt mildra effekterna för jobb och företagande. Vi har gjort detta för att vi behöver stå tillsammans i ett väldigt besvärligt läge. Jag hade gärna önskat att jag i september, oktober, november eller december hade kunnat säga: "Nu behöver vi inte göra så mycket mer." Men så ser det ju inte ut, utan vi är fortfarande i ett väldigt besvärligt läge. Därför fortsätter regeringen att jobba intensivt och har bara under den gångna månaden presenterat ett stort antal åtgärder för att fortsätta stötta vårt näringsliv. Det handlar om att förlänga en del av de innevarande programmen - och skruva i dem, eftersom det har visat sig att de inte har träffat alla de grupper vi vill att de ska träffa - men naturligtvis också om att utöka dem, för vi är som sagt i ett väldigt besvärligt läge. Fru talman! Man kan som politiskt parti, som riksdag och som regering välja att under denna allvarliga stund fundera på hur man på bästa sätt kan plocka kortsiktiga partipolitiska poänger - eller också kan man tänka: Den här situationen är mycket allvarlig, så låt oss lägga partipolitiken åt sidan och i stället hjälpas åt. Låt oss se till att göra vårt bästa och vårt yttersta, inte utifrån att någon av oss i grund och botten tror att det går att radera ut alla de negativa effekter som den här pandemin för med sig utan utifrån att vi tillsammans ska göra vårt yttersta för att mildra effekterna. Jag är den förste att säga att det inte går att lova något även om vi gör vårt yttersta, fru talman. Varken som opposition - i alla fall om man agerar som ansvarstagande opposition - eller i regeringsställning går det att lova att ingen kommer att bli negativt drabbad under den här pandemin eller att alla lösningar vi får på plats är perfekta från första sekund. Jag tror att alla begriper att det omöjligen kan vara så, vare sig i vårt land eller i något annat land som har drabbats hårt under pandemin. Fru talman! Ja, vi gör förändringar, och vi kommer att fortsätta göra förändringar. Vi kommer att fortsätta jobba intensivt och se till att med de gemensamma resurserna, som ju ska räcka till mycket, mildra effekterna på jobb och företagande i vårt land. Jag välkomnar också Moderaterna i det arbetet.
Fru talman! Till att börja med delar jag ministerns bild av den allvarliga kris vi befinner oss i. Jag tror att alla vi som sitter i denna riksdag, och även regeringen, delar problembilden. Men det är inte det som är min fråga, fru talman. Jag delar också ministerns bild att det inte är tid att vara småaktig och ta politiska poänger som enskilt parti eller som regering. Därför är det nästan pinsamt med en regeringsföreträdare som står och säger det ena men ändå gör det andra, fru talman. I det här fallet är det nämligen så att regeringen konsekvent försöker smita undan ansvaret vad gäller smittspridningen. Det gäller inte den minister som står här i dag, men det gäller hans ministerkollegor och den regering han sitter i. När det gäller smittspridningen har Sverige varit bland de sämsta i hela västvärlden på att hantera den. Det regeringen gör är att försöka skylla detta på sjukvårdsregionerna och sjukvårdspersonalen - att de inte har gjort tillräckligt och inte har gjort sitt. Man försöker gömma sig bakom statliga tjänstemän i stället för att ta det ansvar som en regering bör ta. Det är inte enskilda statliga tjänstepersoner som är ansvariga, utan det är alltid regeringen. Ändå har man skickat fram statliga tjänstemän att kommunicera detta. Jag frågade om de ekonomiska krisstöden, fru talman. Ni som lyssnar på debatten märker ju att ministern väldigt smidigt försöker undvika att svara på den fråga som jag väldigt konkret och enkelt ställde, och jag ska för enkelhetens skull ställa den igen senare. När det gäller de ekonomiska krisstöden har den här regeringen tagit till sig av det som Moderaterna har lagt fram, och det är bra. Det kritiserar jag inte; det är bara att det ibland har tagit väldigt lång tid att ta till sig förslagen. När det gäller att plocka politiska poänger har den här regeringen döpt om de stöd som Moderaterna lägger fram. Det har varit ett småaktigt bidrag i detta. En del saker har man fördröjt, med stora negativa konsekvenser, och en del stöd har man döpt om. Vårt omsättningsstöd blev omställningsstöd, till exempel, och det är ju svårt att förklara på annat sätt än att regeringen konstant försöker ta åt sig äran för saker den inte gör. Det är småaktigt, fru talman, och en regering bör vara bättre än så. Det är min poäng. Jag delar dock den bild ministern har av att det inte är tid för politiskt käbbel och småaktigheter. Därför bör den här regeringen sluta upp med det snarast och inte fortsätta hålla på så. Vill ministern bidra till det, fru talman och ni som lyssnar, kan han svara på den fråga jag ställde i mitt förra inlägg. Den är mycket enkel, och den går att besvara med ja eller nej - om man vill ställa sig över partikäbbel, vilket ministern nyss uttryckte att han vill. Fru talman! Är det ministerns uppfattning att det var regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som lade fram förslaget om stöd till handelsbolag och kommanditbolag, eller var det så att det var Moderaterna och Kristdemokraterna som tog initiativ till detta i finansutskottet och att regeringen en vecka senare gick med på det? Det är en mycket enkel fråga som går att besvara med ja eller nej. Nu har ministern möjligheten att ställa sig över det partipolitiska käbbel som han nyss sa sig avsky och besvara frågan med ja eller nej, fru talman. Det är väldigt enkelt, och det går dessutom att följa i protokollen från finansutskottet. Återigen, fru talman: Är det ministerns uppfattning att det var regeringen som tog fram det här stödet, eller var det Moderaterna och Kristdemokraterna som tog det initiativet i finansutskottet?
Fru talman! Jag vill bara påminna ledamoten om att vi fortfarande, vilket ledamoten naturligtvis är väl medveten om, är mitt i denna pandemi. Den är på intet sätt över. Det är dessutom en pandemi som när den slog mot inte bara vårt land utan mot många av de europeiska länderna gjorde det under stor osäkerhet - så pass stor osäkerhet att delar av Europa stängde. Inte ens den inre marknaden med fri rörlighet för varor och tjänster, eller för den delen för människor, fungerade. Det gav i sin tur en påverkan på vårt näringsliv på ett sätt som ingen av oss någonsin har varit med om. Fabriker i vårt land var tvungna att stänga, inte för att de ville stänga utan för att varor inte kunde komma fram. Det gällde till exempel insatsvaror från Frankrike och Belgien, vilket gjorde att Volvos fabriker i Västsverige var tvungna att stänga. Hundratusentals människor kunde då permitteras med hjälp av det korttidsstöd som vi införde ganska snabbt. Därutöver, fru talman, har vi fram till dags dato sjösatt ett tiotal olika stöd. Dessa stöd omfattar tillsammans flera hundra miljarder av skattebetalarnas pengar. Det har gått i en hastighet som ingen av oss någonsin har varit med om - därför att det har varit nödvändigt. Även om man jobbar snabbt och försöker jobba så snabbt det bara går finns det dock ett antal grundlagsenliga krav på hur en regering ska bereda ett ärende, oavsett om det gäller ett budgetärende eller ett lagförslag. Många av dessa stöd är nämligen olika typer av lagar, och då krävs det att man bereder dem på ett sätt som är i enlighet med konstitutionen. Det har vi naturligtvis gjort. Det gör att det finns en viss tidsutdräkt, även om detta har gått snabbare än någonsin tidigare. Fru talman! Vi är i ett besvärligt läge. Man kan naturligtvis välja att höja tonen och försöka plocka partipolitiska poänger, eller också kan man komma med konstruktiva förslag. Vi har varit väldigt tydliga från allra första början: Vi är beredda att lyssna på alla. Vi är beredda att lyssna därför att Sverige behöver det. Vi behöver stå tillsammans. Fru talman!

Därtill kommer ungefär 500 miljarder ytterligare i olika garantier, lån med mera för att se till att företag som är livskraftiga inte i onödan går i konkurs. Fru talman! Vi kommer att fortsätta att jobba. Jag förstår faktiskt inte riktigt den fråga som upprepas av ledamoten. Det är precis som ledamoten själv läste upp; jag har ingen annan uppfattning än den jag uttryckte alldeles nyss. Jag förstår den retoriska poängen, men bortom denna typ av politisk retorik, gräl och käbbel, fru talman, är det viktigt att vi gemensamt utvärderar allt som har gjorts under denna pandemi. Det är ju därför - för att vi ska kunna dra lärdom av det - vi har en kommission som följer arbetet inom sjukvården och äldreomsorgen och förhoppningsvis också de insatser vi gör för att rädda svenska jobb och svenska företag. Den typen av professionella utvärderingar tror jag att vi alla, oavsett om vi är moderater eller socialdemokrater eller om vi företräder något annat parti, har glädje av.
Fru talman! Till dem som lyssnar vill jag säga att det inte kommer att komma något svar. Vi har en regering som säger att den vill stå över partipolitiskt käbbel och att den vill vara konstruktiv, men det den gör i praktiken när det gäller smittspridningen är att försöka smita undan ansvaret och skylla på sjukvårdsregionerna och på den personal som jobbar och sliter och gör sitt allra yttersta för att ta hand om de mycket svårt sjuka människor som kommer in till våra sjukhus. Där försöker man att flytta över ansvaret fastän regeringen är ytterst ansvarig, fru talman. I den andra delen är denna regering otroligt småaktig. Man döper om krisstöd som Moderaterna lägger fram på bordet och försöker att ta åt sig äran för det. Sedan erkänner man på inget sätt detta utan vägrar snarare att besvara en mycket enkel fråga, vilket man skulle kunna göra i detta. Det är ingen retorisk poäng, fru talman, utan det är en enkel fråga till ministern: Är det så att det är Centerpartiet, Liberalerna och regeringen som har tagit fram detta förslag, eller var det faktiskt så att det var Moderaterna och Kristdemokraterna som lade fram detta som ett utskottsinitiativ i finansutskottet som ni sedan gick med på? Det här är ju ändå lite viktigt i historiebeskrivningen, och vill man ställa sig över partipolitiskt käbbel ska man inte försöka att lura människor att man gör saker som man faktiskt inte gör. Regeringen och ministern har ju möjligheten att ställa sig över det man säger sig vara emot, det vill säga käbbel och sådant. Men jag tror inte, fru talman, att vi kommer att få möta den ministern och den regeringen. Den här regeringen och den här ministern har valt väg. Man tänker jobba på det sätt man har gjort, det vill säga smita från ansvar och vara småaktig. Jag tycker att det är synd, fru talman, och jag tycker att regeringen borde jobba på ett annat sätt.
Fru talman! Den här ministern och den här regeringen kommer att fortsätta att jobba intensivt för att se till att begränsa smittan och rädda så många människoliv det bara går. Vi kommer att fortsätta att jobba med våra gemensamma resurser - med skattebetalarnas pengar - för att se till att mildra effekterna för jobb och företagande. Jag kan inte stå här och lova - det tror jag inte att någon av oss egentligen kan göra - att vi därmed kan radera ut alla negativa effekter av denna globala pandemi, men vi ska göra vårt bästa. Vi gör det inte ensamma. Vi gör det tillsammans med näringslivet, tillsammans med fackföreningarna och tillsammans som land; det tror jag är det absolut bästa när man är i ett väldigt svårt läge. Därutöver är det ju så, fru talman, att man professionellt ska utvärdera det man gör, inte nödvändigtvis för att peka finger åt varandra utan för att lära sig både av det bra som man har gjort och av de misstag som har gjorts och de brister som kan finnas. Vi kan ju vara ödmjuka och säga att ingen av oss någonsin har varit med om en global pandemi på det här sättet, och därför är det väldigt viktigt att göra en ordentlig och professionell utvärdering. Det är därför vi har en coronakommission som nu steg för steg går igenom arbetet och kommer med rapporter. Närmast kommer kommissionen med en rapport om äldreomsorgen, som ju är ett område som har drabbats hårt. Fru talman! Vi är i ett besvärligt läge. Vi är ett rikt land med stora resurser. Det innebär att vi har kunnat och kommer att fortsätta kunna göra insatser. Det innebär dock inte att detta är obegränsat. Hade vi följt de faktiska förslagen från Moderaterna om att lägga 100 miljarder i månaden, som ju Moderaterna föreslog under våren, hade vi haft väldigt svårt att göra de insatser vi gör just nu. Fru talman! Jag tycker att vi har all anledning att ta denna situation på allvar och fortsätta att jobba tillsammans i stället för att käbbla.